Fru talman! Katarina Brännström har frågat mig om jag finner anledning att vidta åtgärder med anledning av nya påvisade brister hos Arbetsförmedlingen när det gäller upphandling av utbildningar. Upphandlingarna påverkas av att arbetsmarknaden är föränderlig och att nya och specifika behov hos arbetsgivare kan uppstå snabbt. Myndigheten behöver kontinuerligt analysera nya behov på arbetsmarknaden samtidigt som tidigare avtal måste löpa ut innan nya upphandlingar påbörjas. Detta, i kombination med att många upphandlingar överklagas och att handläggningstiderna hos rättslig instans ibland är långa, har inneburit att det uppstått uppehåll mellan vissa avtal. Arbetsförmedlingen är medveten om problemet och arbetar hårt för att lösa det. Arbetsförmedlingen ska se till att det finns arbetsmarknadsutbildning eller andra insatser som rustar personer så att de kan etablera sig på arbetsmarknaden. Arbetsförmedlingen gör detta bland annat genom upphandling. Det är ett grundläggande krav på en myndighet att den hanterar sin upphandling på ett effektivt och korrekt sätt. Myndigheten ska själv bestämma hur och vad som ska handlas upp. Det är Arbetsförmedlingen som har expertkunskap och som kan avgöra vilka insatser och utbildningar som behövs och när de behövs. Regeringen utgår därför från att Arbetsförmedlingen har gjort sådana bedömningar. Utöver upphandlade utbildningar har regeringen förbättrat möjligheterna för Arbetsförmedlingen att tillsammans med den kommunala vuxenutbildningen stå för relevant utbildning som möter arbetsmarknadens behov. Regeringen har inrättat Upphandlingsmyndigheten, som har till uppdrag att utveckla och stödja den upphandling som görs av upphandlande myndigheter. Arbetsförmedlingen har möjlighet att ta hjälp av Upphandlingsmyndigheten i sitt arbete med att förbättra sin upphandling. Departementet följer frågan om upphandling av arbetsmarknadsutbildning, och regeringen ser i dagsläget inget behov av att vidta åtgärder.

Fru talman! Jag ska be att få tacka för svaret. Jag måste dock fråga mig om ministern inte har förstått hur allvarlig situationen är eller om hon försöker dölja hur illa ställt det faktiskt är inom Arbetsförmedlingen. Ministern berör inga av de problem med misslyckade upphandlingar som jag frågade om, där Arbetsförmedlingen på grund av brister, låg kvalitet eller överklagade utbildningar har fått domar emot sig. Det handlar om tiotusentals utbildningstillfällen som har gått i stå. Ibland har det dröjt ett helt år innan de har kommit igång. Senast var det fordonsmekaniker och yrkeschaufförer, som det är stor brist och efterfrågan på, som var uppe i kammarrätten, där Arbetsförmedlingen förlorade. Det gäller även yrkessvenska och arbetsträningsplatser, som har gått till förvaltningsrätten, där Arbetsförmedlingen fick en dom emot sig på grund av brister i upphandlingen. En upphandling värd närmare en halv miljard gällande yrkessvenska avgjordes genom lottning. Det känns inte särskilt seriöst. Detta har fått hård kritik inom branschen. Kritiken är inte ny, utan ständigt pågående. Det är dålig planering och felaktiga upphandlingar som har tvingat Arbetsförmedlingen att skjuta upp arbetsmarknadsutbildningar för väldigt många. De företag som skulle ha levererat utbildningar tvingas säga upp sina anställda, för de har inga arbetsuppgifter. Detta hände både i höstas och förra våren. Man sjabblar bort utbildningar som borde vara kärnverksamhet för Arbetsförmedlingen. Till och med den ansvarige på Arbetsförmedlingen erkänner att den långsiktiga prioriteringen och planeringen har brustit. Arbetsförmedlingen har ett stort ansvar för integrationen under etableringsfasen. Utbildningsbehoven är mycket större än vad både Arbetsförmedlingen och regeringen erkänner. För ett år sedan skrev Mikael Sjöberg på DN debatt: "Det ser ljust ut - om vi klarar etableringen av nyanlända". Sedan nämns krav på mer resurser, men någon lösning presenteras inte. Ingenting har egentligen hänt sedan dess. Sanningen är att det är ett stort misslyckande för Arbetsförmedlingen. Är ministern medveten om detta? Matchningen är redan i dag ganska kass. Många har en hög utbildning men har jobb där kraven är mycket enklare. Det gäller särskilt i mindre kommuner. Valideringen av utbildning tar alldeles för lång tid, och integrationen går för långsamt. Det är sorgligt att Arbetsförmedlingen får bottenbetyg i ännu en förtroendemätning. Jag vet inte hur många sådana bottennapp ministern kan acceptera innan hon tycker att hon ska vidta några åtgärder mot Arbetsförmedlingen eller ens kritisera Arbetsförmedlingen. Endast en av fem har förtroende för Arbetsförmedlingen, och de flesta arbetsgivare vänder sig till andra aktörer när de behöver arbetskraft. 73 procent av LO-medlemmarna har lågt förtroende för Arbetsförmedlingen - det är faktiskt ganska sorgligt. Cecilia Fahlberg, regeringens utredare, är också kritisk. Hon konstaterar att varken arbetssökande eller arbetsgivare lockas av Arbetsförmedlingen. Ministern sa att det finns vissa uppehåll inom vissa avtal. Det är en väldig försköning av ett stort misslyckande. Det handlar om människor som kunde ha kommit i utbildning och även i jobb, om de hade fått utbildningen. I sitt svar nämnde ministern Upphandlingsmyndigheten. Jag skulle vilja veta: Vad gör den, och har Arbetsförmedlingen tagit någon hjälp av den? Det känns inte så, för det är alldeles för mycket som har gått snett när det gäller upphandlingarna.
Fru talman! Det är självklart mycket allvarligt när upphandlade insatser, till exempel utbildningar, inte finns på plats när de behövs. Det är mycket allvarligt, och det är ett svårt avbräck i hela arbetet för att matchningar ska fungera, att arbetsgivare ska få tag i kompetent personal och att arbetslösa ska få jobb. Katarina Brännström och jag har haft många interpellationsdebatter och andra debatter här i kammaren. Katarina Brännström är väl medveten om att jag inte har hållit undan kritik mot Arbetsförmedlingen i många avseenden. Det är mycket allvarligt när det blir sådana glapp i upphandlingarna - så är det. Katarina Brännströms fråga är dock vad jag ska göra åt upphandlingarna. Regeringen kan inte gå in och göra upphandlingar åt en myndighet. Det är ett grundläggande att myndigheten själv kan hantera sina upphandlingar på ett rättssäkert, korrekt och effektivt sätt. För att hjälpa myndigheterna att göra detta har regeringen vidtagit en ganska kraftfull åtgärd, nämligen att inrätta en upphandlingsmyndighet, just för att ha expertkunskap i frågor där myndigheter - fler myndigheter än Arbetsförmedlingen - kan behöva hjälp i att hantera detta för att undvika denna typ av glapp. Denna åtgärd är redan vidtagen, och jag utgår från att Arbetsförmedlingen utnyttjar Upphandlingsmyndighetens kompetens.
Fru talman! Utvecklingen går inte åt rätt håll - det kan vi vara överens om. Det tar alldeles för lång tid för nyanlända att komma i jobb. En av de första åtgärderna, som Ylva Johansson brukar nämna, är att det krävs utbildning. Om tröskeln hela tiden höjs och tiden går kommer dessa människor inte in på arbetsmarknaden. Det är allvarligt. Det var bra att ministern betonade detta här nu i kammaren. Det skriftliga svaret till mig andades inte riktigt detta. Ylva Johansson lovade stort och brett för några år sedan att alla nyanlända skulle komma i jobb eller studier inom två år. Det har inte lyckats, om man säger så. Det har visat sig att det tar nio är för hälften av en kull nyanlända att komma i jobb, och särskilt svårt är det för kvinnor. Om vi då har en arbetsförmedling som har svårt att klara av sina kärnuppgifter blir varken politiken eller dessa människor nöjda - det är självklart. Vi kan inte ha en arbetsförmedling som misslyckas på punkt efter punkt. Det är skrämmande att vi har låtit det glida så länge. Jag och Moderaterna menar att Arbetsförmedlingen har spelat ut sin roll. Det visar det ena exempel efter det andra. Varför? Jo, integrationen fungerar inte, arbetsmarknaden blir alltmer tudelad och matchningen misslyckas. Man borde ta in andra välfungerande aktörer, som redan i dag lyckas fixa jobb, och ge dem en större uppgift när det gäller detta. Kommunerna kan också göra mer än Arbetsförmedlingen för att hjälpa människor i jobb. Det är få som är nöjda med det som Arbetsförmedlingen åstadkommer, mer än möjligtvis regeringen och någon gång även ministern. Upphandlingsmyndigheten har tydligen kommit till för att hjälpa Arbetsförmedlingen. Det är mycket bra. Jag har inte någon erfarenhet av vad de har gjort eller om Arbetsförmedlingen har tagit hjälp av dem. Men det är alldeles för många av dessa upphandlingar som har havererat, och det är allvarligt. Detta är vi helt överens om. Det som också är allvarligt gäller förtroendet för Arbetsförmedlingen. Det är en av regeringens största myndigheter som går på knäna när det gäller förtroende. Ibland hänger det på en enskild tjänsteman. När det gäller någon av dessa upphandlingar fick jag höra att det var en person som hade ansvaret, och den personen slutade. Då kunde inte någon annan fylla upp med kunskap. Det var därför som denna upphandling havererade. Man undrar ibland hur organisationen fungerar inom Arbetsförmedlingen. Det är väl bra att det äntligen har kommit till en utredning som ska ge svar till ministern, så att man får mer kunskap om hur illa ställt det är. Trots att vi är i en högkonjunktur nu har vi alldeles för många som inte kommer in på arbetsmarknaden. Det är alldeles för många som får vänta alldeles för länge på att få den utbildning som de faktiskt borde ha för att kunna få ett jobb på svensk arbetsmarknad. Här tycker jag att regeringen borde vidta kraftfulla åtgärder, och det borde man göra även när det gäller Arbetsförmedlingen. Vi kan inte fortsätta att ha det så här dåligt.
Fru talman! Låt mig säga att Arbetsförmedlingen arbetar med andra aktörer och ska också göra det. Det är meningen, och det gör man. Man gör det på ett mer organiserat och rättssäkert sätt än man gjorde på den tiden när man höll på med coacher och lotsar som hade betydande kvalitetsproblem. Det förekom också rena oegentligheter i denna typ av verksamhet. I dag arbetar man på ett mer organiserat och bättre sätt med kompletterande aktörer. Det är bra, och det ska man fortsätta göra. Vi har också en utredning som tittar på Arbetsförmedlingens samarbete med andra aktörer. Jag har inte fått några indikationer om någonting annat än att man tycker att det är ett bra sätt att arbeta. Arbetsförmedlingen ska samarbeta med kommunerna. Det är ett nytt åtagande sedan vi tillträdde, alltså att man öppnar för samarbete med kommunerna. Det sker nu på allt fler ställen på ett allt bättre sätt. Vi har nyligen gett ett nytt uppdrag om att det ska göras inte bara när det gäller ungdomar utan också när det gäller nyanlända och med särskilt stöd från den särskilda delegation som jobbar med att underlätta detta samarbete. Bedömningen i dag är att det i ungefär 70 procent av kommunerna kommer att ske en samlokalisering mellan Arbetsförmedlingen och kommunala verksamheter för att underlätta för arbetslösa ungdomar. Jag tycker att det är bra. Det är denna typ av samarbete som behövs. När det gäller upphandlingar som överklagas, till exempel som gäller yrkesförare som vi har stor brist på, kom det en dom i Kammarrätten den 27 januari om att en upphandling om yrkesförare som kör buss måste göras om. Det är naturligtvis oerhört olyckligt och allvarligt med de avbräck som blir när man hamnar i en sådan situation. Då är det också viktigt att Arbetsförmedlingen nu tillsammans med branschen och tillsammans med kommuner försöker hitta pragmatiska sätt att hantera detta, så att vi inte får ett alltför stort glapp som drabbar de arbetsgivare som vill anställa. Katarina Brännström berör också frågan om Arbetsförmedlingens organisation och hur väl Arbetsförmedlingen fungerar internt. Det är en berättigad fråga. Jag kan försäkra Katarina Brännström om att jag har stort fokus på att förbättra Arbetsförmedlingens interna arbete och interna organisation. Statskontoret har nyligen gjort en oberoende utvärdering, eller studie, av Arbetsförmedlingens så att säga inre liv - sättet att organisera det egna arbetet. Statskontorets bedömning är att myndigheten är på väg åt rätt håll men att det går långsamt och att det finns många delar där man skulle behöva komma ännu snabbare fram. Men tvivelsutan är riktningen den rätta. Jag kan försäkra Katarina Brännström om att detta fortsatt är en viktig fråga för mig att följa och, om det behövs, agera i.
Fru talman! Jag tycker att det är bra att Ylva Johansson här i kammaren ändå erkänner att det finns mycket som behöver förbättras och att regeringen förmodligen har ganska hård kritik internt och i sina kontakter med Arbetsförmedlingen. Min kritik här i dag grundar sig lite grann på att jag tycker att statsrådet i sitt svar inte riktigt redovisar det som ministern nu säger här i kammaren, det vill säga att man försöker hitta många lösningar och att man har ett stort fokus på att förbättra. Detta döljs faktiskt i svaret, och det tycker jag är tråkigt. Jag tror nämligen att Arbetsförmedlingen och alla andra skulle må väl av att man faktiskt är öppen och ärlig och säger att man ser att dessa brister finns och att detta måste åtgärdas och att inte sopa detta under mattan och låtsas att dessa brister inte finns. Det är klart att Arbetsförmedlingen har en jättearbetsuppgift. Det kan vi vara överens om. Ibland är den kanske för stor för att Arbetsförmedlingen ska kunna vara effektiv. Vi har tittat på lösningarna och sagt att det borde vara fler aktörer som gör vissa saker i stället för Arbetsförmedlingen. Jag förväntar mig att Ylva Johansson kommer att vidta kraftfulla åtgärder om så krävs, eftersom jag inte kan tänka mig att det kan bli fler misslyckanden utan att det måste till ett tydligt statement från regeringen. Jag tackar för denna debatt. Men till skillnad från när det gäller den andra debatten kan jag inte lova att vi inte kommer att debattera detta fler gånger. Tyvärr är jag rädd för att jag kommer att känna att jag måste ta upp fler brister och annat i interpellationer med ministern.
Fru talman! Jag tackar Katarina Brännström för debatten. Jag ser fram emot att vi ska fortsätta debattera denna fråga. Dessvärre tror även jag att vi kommer att stöta på ytterligare problem på en så stor myndighet med ett så stort ansvarsområde som vi får anledning att debattera. Men jag kan lova Katarina Brännström att jag inte kommer att sopa några problem under mattan.